Herr talman! Jag kan försäkra Gösta Lyngå att vi i de politiska besluten självfallet väger in både miljöhänsynen och välfärdssynpunkterna. Jag kan försäkra att miljöintresset i de diskussioner som vi för i regeringen är väl företrätt och gör sig gällande där. Gösta Lyngå tog upp vad jag sade om index för beräkning av välfärden. Jag är positiv till den typen av beräkning och beskrivning. Jag vill gärna markera att det finns en viss begränsning. Jag tycker att det som UNDP har gjort är utomordentligt intressant och är värt en större uppmärksamhet. I UNDPs index finns faktorer som livslängd, kunskap och rimliga levnadsförhållanden. Det visar, som Gösta Lyngå har sagt i sin fråga, på att Sverige har en ledande position när det gäller utvecklingen av välfärden. Vi hamnar på andra plats efter Japan när man mäter välfärden med detta index. Länder som USA och västra Tyskland hamnar på 19 resp. 12 plats. Gör man jämförelser enbart med de västeuropeiska länderna, ligger Sverige främst med detta index som välfärdsmått. Sverige ligger i Västeuropa på delad första plats på fem viktiga områden: medellivslängd, läskunnighet, överlevnad upp till fem år, födslar med hälsokontroll samt spädbarnsöverlevnad. Vi kommer i Västeuropa på delad andra plats när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden efter Finland och när de gäller de nyföddas vikt efter Spanien. Vi kommer i Västeuropa på tredje plats när det gäller tekniker och forskare per 1 000 invånare efter Finland och Österrike och delad tredje plats när det gäller kvinnodöd vid födslar efter Norge och Danmark och på tredje plats när det gäller kvinnornas deltagande i arbetslivet efter Finland och Jag delar uppfattningen att sådana index har ett värde och också speglar en värdering i samhället, som det är viktigt att framhålla. Jag ser fram emot att det kan kompletteras med andra faktorer. Självfallet är strävan att vi skall vidmakthålla och utveckla nationalförmögenheten, men i mitt svar finns en markering just när det gäller den kritik som har funnits om de begrepp som vi hittills har använt i nationalräkenskaperna, att man inte tar hänsyn till den förslitning och de problem som kan finnas. Självfallet vill vi upprätthålla och utveckla samt förstärka nationalförmögenheten. Detta gäller naturligtvis också i ett globalt perspektiv. Dessa frågor diskuterades i förra veckan då jag deltog i Världsbanksmötet där man gick igenom situationen i världens länder, de framsteg som har skett på en del håll men också de bakslag som har skett i delar av världen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Ja, visst är det tankegångarna i den rapporten som ligger bakom min fråga. Just en uppföljning av bibliotekarieutbildningen sedan 1989 menar jag att gruppen inte har gjort. Man har möjligen gjort en uppföljning av den utbildning som bedrevs före 1989 och som kanske med viss rätt kan kritiseras: Den kanske inte var högskolemässig, den hade inte den forskningsanknytning som man kan begära, den hade inte de internationella kontakter som man kan begära. Men allt detta är nu, som det heter, åtgärdat. Man har forskningsanknytning -- över hälften av lärarna har det. Man har internationell anknytning till biblioteksskolorna i Stuttgart i Tyskland, i Lyon i Frankrike och i England och med universitet i Amerika. Jag tycker därför inte att det är en rättvis utredning som gruppen har gjort. Är det att fullgöra uppdraget, statsrådet Göransson, när man ser på hur utbildningen bedrevs före 1989 och inte efter 1989?
Herr talman!

Den kritik som i så fall, med eller utan fog, kan riktas mot gruppen blir ju då belyst. Det finns alltså rejäl tid för dem som har synpunkter på utbildningen, för dem som på olika sätt är berörda av den, att framföra sina synpunkter och få dem hörda. Jag har därför tillförsikt inför den fortsatta hanteringen av frågan.
Herr talman! Jag tackar för den upplysningen. Gruppen har ju även en annan kritisk synpunkt: Den vill gärna lägga ut den framtida bibliotekarieutbildningen på tre fyra högskoleorter. Det kan man ha förståelse för -- det låter bra i princip och i teorin. Men kommer resurserna att räcka till att man lägger ut den på tre fyra orter? Jag tror att det då blir fråga om att splittra resurserna; jag tror inte att det blir fråga om att tillföra nya resurser till bibliotekarieutbildningen. Om man lägger ut utbildningen på tre fyra orter slår man sönder de resurser som redan finns i Borås, lärarkåren splittras, det fina biblioteket slås kanske sönder, den forskning som har kommit i gång avbryts och de internationella kontakter som man har utvecklat kanske avbryts. Är det, mot bakgrund av de knappa resurserna, rimligt att lägga ut utbildningen på tre fyra orter?
Herr talman! Just den typen av frågor får vi rimlig tid att noga pröva under hösten och vintern.
Herr talman! Som boråsare och som lokalpatriot undrar jag också om statsrådet instämmer i gruppens vrångbild av Borås som kulturmiljö och som lämplig miljö för en högskola.

Herr talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Språket är ju den viktigaste kulturbäraren -- därför är det av största betydelse att minoritetsspråk kan leva vidare. För bevarande av den samiska kulturen är det därför viktigt att stärka det samiska språkets ställning. Samerättsutredningen framlade i höstas olika förslag, syftande till att öka det samiska språkets status, bl.a. genom att det skall användas både muntligt och skriftligt vid kontakt med vissa myndigheter; det skulle bedrivas försöksverksamhet i Kiruna och Gällivare kommuner med att använda samiska gentemot kommunala myndigheter. För att möjliggöra denna ökade användning av det samiska språket fordras det flera tolkar och översättare än hittills. För att möjliggöra utbildning fordras det läromedel -- bland de viktigaste är aktuella och tillräckligt omfattande svensk-samiska ordböcker. Jag har ställt min fråga om vilka åtgärder som regeringen överväger för att tillgodose behovet av tolkar, översättare, lexika och läromedel i samiska eftersom det är viktigt att brister i sådana avseenden inte får hindra exempelvis ett genomförande av samerättsutredningens förslag. Mot bakgrund av svaret undrar jag om utbildningsministern kan lova att sådana brister inte kommer att föreligga och att de alltså inte skall utgöra hinder att inom rimlig tid genomföra samerättsutredningens förslag när det gäller stöd till och utveckling av det samiska språket.

Herr talman! Jag ställde min fråga med utgångspunkt i de förslag som samerättsutredningen har lagt fram. I andra sammanhang har man framhållit vikten av att i skolan och på annat sätt stärka det samiska språkets ställning. Men i samerättsutredningen föreslås möjligheterna att ge språket en högre status genom att det skulle få användas vid kontakt med vissa statliga och kommunala myndigheter i två speciella kommuner. Självfallet behövs det tolkar och översättare för att det skall vara möjligt att verkligen använda språket. De farhågor som jag har tagit upp är inte bara mina utan de finns hos den samiskspråkiga institutionen vid Umeå universitet. Jag undrar: Är oron för att det inte finns tillräckligt med lexika och tillräckligt med läromedel i övrigt en oro som är obefogad? Anser utbildningsministern att situationen inte är sådan att det utgör ett hinder för genomförande av de nämnda åtgärderna?
Herr talman! Nej, den oro som finns för det samiska språkets fortbestånd är mycket befogad. Vad jag visat på är att det finns anledning att mycket noga pröva vilka åtgärder som skall vidtas för att tillgodose önskemålen. Att utbilda tolkar som skall stå till förfogande för att tolka åt personer som inte talar tillräckligt bra samiska för att kunna använda tolk är inte, tycker jag, den insats som skall prioriteras framför den att möjliggöra utgivning av samisk litteratur, att möjliggöra en bättre skolundervisning, att möjliggöra för föräldrar att tillsammans med sina barn ta del av samiska kulturprogram, osv. Det finns en rad andra områden som jag för min del är beredd att prioritera. Det tog jag i dag tillfället i akt att redovisa inför kammaren.
Herr talman! Det är viktigt att vi inte talar förbi varandra här. Det är ju inte samerna som skall ha hjälp att tolkas till svenska, utan det är de svenskspråkiga myndighetspersonerna som, om det förslag till samerättsutredningen har lagt fram skall genomföras, måste kunna tolkas till samiska. De måste både kunna ordna översättning till samiska och klara muntliga kontakter med samiskspråkiga. Det är där som det fordras tolkar -- det är inget tvivel om det. Allmänt verkar vi vara ense om -- det är jag glad över -- att språket behöver stärkas. Sverige ligger efter Norge och Finland när det gäller samepolitik. I det här fallet kan jag erinra om att både Norge och Finland har samiska språklagar, och det hoppas vi få även i Sverige. Men jag har som sagt ställt min fråga för att höra vilka åtgärder som har vidtagits för att man skall kunna genomföra samerättsutredningens förslag när det gäller språket.

Herr talman! Britt Bohlin har frågat mig om jag är beredd att medverka till ett bibehållande av personalbostäderna vid F7 Såtenäs. Frågan om personalbostäder behandlades av riksdagen år 1981, då riksdagen beslutade att statens bestånd av uthyrningsbostäder skulle avvecklas. Vissa byggnader måste dock behållas tills vidare eller under en övergångstid. Bostadshus nära flygfält nämndes särskilt i detta sammanhang. Bostadshusen vid F7 i Såtenäs har ännu inte avvecklats, bl.a. därför att bostäderna är belägna nära flottiljen och att den framtida bullersituationen såvitt gäller JAS 39 Gripen inte klarlagts. Diskussioner har dock förts med företrädare för kommunen om det framtida utnyttjandet, men den pågående bullerutredningen avvaktas för närvarande. På senare tid har frågan om personalbostäder i statlig regi aktualiserats igen. Inom regeringskansliet bereds för närvarande förslag till en omprövning av beslutet från år 1981. Mot denna bakgrund anser jag att personalbostäderna vid bl.a. F7 Såtenäs tills vidare bör behållas. Frågan om vem som skall vara huvudman för bostäderna bör övervägas inom ramen för den omprövning av personalbostadsfrågan som jag nämnt.

Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen. Statsrådets mycket klara bekännelse av att det här måste rättas till vill jag uppfatta som en garanti för att lösningen är nära förestående. Det är närmast att beklaga att vi har fått ett exempel på hur vi inte bör hantera en samarbetsfråga. Den har blivit alltför långdragen, och den har till sitt innehåll varit alltför besvärande när vi i andra sammanhang talar om det gränslösa Norden. På den punkten är vi helt ense. Jag tackar för det här beskedet och hoppas på ett lyckligt slut av en långdragen och besvärande fråga.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat socialministern hur man praktiskt och informationstekniskt skall kunna styra över alkoholkonsumtionen till svagare drycker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Alf Wennerfors tycks mena att försäljningen av alkoholsvagt lättvin skulle gynnas, om konsumenterna kunde informeras genom annonser. Huvudregeln är att ''särskild måttfullhet'' måste iakttas vid marknadsföring av alkoholdrycker. Det innebär bl.a. att utomhusreklam och s.k. direktreklam inte är tillåten. Tidningsannonsering för spritdrycker, vin och starköl som riktar sig direkt till konsumenter är inte heller tillåten. Däremot tillåts annonsering i branschtidningar och tryckalster som tillhandahålls på försäljningsställen. Även viss annan marknadsföring på restauranger och i systembutiker är tillåten under förutsättning att den är måttfull. Systembolagets konsumentupplysning sker i enlighet med gällande regler och syftar till att ge kunderna en saklig och allsidig information om de varor man säljer så att ett medvetet val mellan olika produkter kan göras. Det innebär att man informerar om sortimentet, bl.a. om alkoholsvagt lättvin som ett alternativ till starkare alkoholdrycker. Att minska den totala alkoholkonsumtionen och att förskjuta konsumtionen från starka alkoholdrycker till svagare är två viktiga alkoholpolitiska mål. Jag anser inte att det skulle bli lättare att förverkliga våra alkoholpolitiska mål om nuvarande bestämmelser vad gäller marknadsföring av alkoholdrycker luckras upp.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat om jag är beredd att med nu vunna erfarenheter uttala mig för laglig rätt för dem som är beroende av servicehusboende att kunna flytta till annan kommun. servicehusboende i annan kommun har behandlats av äldredelegationen i rapporten Ansvaret för äldreomsorgen . Svenska kommunförbundets styrelse beslöt i maj 1989 att rekommendera kommunerna att positivt verka för att äldre personer och personer med handikapp skall ges möjlighet att erhålla servicebostad i annan kommun än hemkommunen. Jag utgår ifrån att de rekommendationer som utfärdats både när det gäller flyttningar mellan kommuner och mellan institutionsvården inom landstingen följs. Jag finner inga skäl att nu lagreglera en rättighet för den enskilde. Socialstyrelsen kommer senare i vår att få ett uppdrag som rör uppföljning och utvärdering av äldrereformen. I samband med detta uppdrag avser jag också att låta socialstyrelsen belysa hur äldre och handikappade kan utnyttja möjligheten att flytta.

Herr talman! Jag vill framför allt rekommendera Elisabeth Fleetwood att noga läsa igenom riksdagens beställning till regeringen. Den är nämligen expedierad efter konstens alla regler. Den beställning som riksdagen gjorde gick ut på att vi skall lösa frågan om möjligheten att flytta, men att det i första hand skulle ske på frivillig grund. Det har vi åstadkommit genom de rekommendationer som både landstingsförbundet och Kommunförbundets styrelse nu har fattat beslut om. Därtill har jag sagt att regeringen för sin del är bestämd när det gäller att rätten att flytta mellan olika serviceinrättningar verkligen skall komma till stånd. Om detta frivilliga system inte fungerar -- så har riksdagen också uttryckt sig -- måste vi ta till andra åtgärder, dvs. lagstiftning. Jag har åtskilliga kontakter med handikapp och pensionärsrörelsen såväl ute i landet som centralt. Den här frågan var ganska het under vissa perioder, men jag får inga reaktioner nu. Jag tar det som ett tecken på att dramatiken i alla fall har försvunnit från det här fältet. Förmodligen lever kommuner och landsting nu faktiskt upp till rekommendationerna. Om så är fallet skall vi inte lagstifta, inte heller enligt riksdagens intentioner, eftersom vi har ordnat detta på frivillig grund. Mitt uppdrag till socialstyrelsen går ut på att man skall utvärdera hur det har fungerat. Jag kan utan vidare säga att om det visar sig att vi får problem och att rätten inte tillgodoses, har jag samma åsikt i dag som jag hade tidigare. Då skall vi lagstifta. Det vet jag att jag också kan få stöd för hos andra partier i riksdagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som faktiskt innehöll positiva besked. Det gäller främst vad statsrådet sade om referensgruppen med representanter för invandrarorganisationer. Jag medger att det finns skäl för de åtgärder som vidtagits för att effektivisera hemspråksundervisningen. Men därifrån till att skrota hela denna reform, som faktiskt är unik för Sverige, är steget långt. Statsrådet avser inte heller att göra någonting sådant, vilket jag flera gånger har kunnat konstatera. fr.o.m. november förra året, då finansministern nämnde hemspråksundervisningen i regeringens besparingspaket, har kommunerna gjort besparingar även i andra avseenden på hemspråksklasser, och i del fall har man helt lagt ned denna undervisning. Kommunerna har vidtagit åtgärder som berott på att man missuppfattat regeringens intentioner. Jag vill därför fråga statsrådet om det inte finns anledning att på lämpligt sätt ge kommunerna information om detta. Svaret på min fråga är delvis en sådan information, men det krävs kanske någonting ytterligare. Vad statsrådet säger om denna referensgrupp är jag alltså nöjd med, men min fråga nu är på vilket sätt informationen till kommunerna kan förbättras.

Herr talman! Det skall bli mycket intressant att se vad som kommer att hända. Jag hoppas personligen att det inte blir ett s.k. Rinkebysyndrom. I Rinkeby har man ovanligt många invandrarbarn, och det kan medföra att det svenska språket inte kommer till användning. Detta riktar jag inte till Göran Persson utan till allmänheten. Vi har ett klimat i samhället som gör att invandrarfrågorna lätt glöms bort. Situationen har förändrats kolossalt.

Herr talman! Marianne Andersson i Vårgårda, Ingela Mårtensson, Jan Strömdahl och Kaj Nilsson har alla ställt frågor om bildundervisningens roll i den nya gymnasieskolan. Estetiskt tillval föreslås ingå som ett av nio obligatoriska ämnen i den nya gymnasieskolan med minst 30 timmars undervisning. Detta innebär att den estetiska verksamheten betonas på ett helt annat sätt än tidigare för alla gymnasieskolans elever. För närvarande får de elever som väljer yrkesförberedande linjer, drygt hälften av de sökande, endast möjlighet att studera bild eller musik genom tillval. Mellan 7--10 % av de studerande på yrkesinriktade linjer har valt ämnet bild som tillval i årskurs 1 under perioden 1973-- 1988. I årskurs 2 har de senaste åren ca 4 % av eleverna valt bildundervisning som tillval. Förslaget innebär således att estetisk undervisning kommer att ges till en betydligt större grupp elever än i dag. För den elev som så önskar -- och detta avser alla elever i gymnasieskolan -- kommer därtill bildundervisningen att kunna bli betydligt större om han eller hon utnyttjar sitt individuella val till bildundervisning. I detta sammanhang bör också framhållas propositionens förslag om ett estetiskt program. Det estetiska programmet skall efter ett första gemensamt år, där eleverna får möjlighet att pröva olika konstnärliga uttrycksformer, delas upp i tre grenar: konst och formgivning, musik resp. dans och teater. I årskurs 3 kan eleverna sedan välja att specialisera sig på exempelvis bild. Intresset hos eleverna för dagens estetiska utbildningar är stort. Därför räknar jag med att många elever kommer att välja det estetiska programmet. När det så gäller innehållet har regeringen tillsatt en läroplanskommitté som har, som en av sina uppgifter, att lämna förslag till riktlinjer och modeller för de kursplaner som senare skall utarbetas av skolverket. Hambraeus i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Persson för svaret. Jag ställde en fråga tillsammans med mina tre kollegor. Vi är representanter för fyra olika partier. Min fråga gällde egentligen konstbildningens betydelse i det framtida gymnasiet. Vi har tänkt visa litet bilder för att trycka på betydelsen av bilden, och jag tänker fläta in mina kommentarer under tiden. Första bilden visar Mona Lisa. Jag har valt henne därför att hon symboliserar vad vi menar med konst -- även om hon senare fått en mustasch, är hon fortfarande fräsch och en symbolbärare av konsten som sådan. Det känner alla människor till. Den andra bilden visar Sten Sture den yngres död. Jag har valt den för att illustrera en minnesbild ur svenskt historiemåleri som säkerligen etsat sig fast hos åtminstone äldre ledamöter i samband med historieundervisningen i skolan. Den kan bidra till en nationell identitetskänsla och medvetenhet om kulturarvet. Den tredje bilden visar Midsommardansen med det svenska ljuset. Den skildrar vårt dyrbara nationella kulturarv, det specifika svenska naturintresset. Bild fyra är en modern bild av Evert Lundquist och kallas Boken. Den visar en variant av det nordiska ljuset och de enkla tingens betydelse, något som är värdefullt att föra med oss ut till Europa. I t.ex. USA har det svenska måleriet med det nordiska ljuset rönt stor uppmärksamhet.

Herr talman! Jag ber också att få tacka skolministern för svaret på Marianne Anderssons i Mina bilder kan visas i en följd. Jag anar ur skolministerns svar att han ser bildämnet enbart som ett estetiskt intresse, men bild är mycket mer, det är ett språk. Som språk kan det utvecklas och förfinas så att det blir ett allt bättre redskap för tanken och känslan. Vi kan förstå barnen utifrån deras bilder. Deras utveckling avspeglas i deras skapande. Vi lär oss sammanhang bättre när vi har blivit skickligare i att i klar form gestalta ett ämne eller något vi varit med om. Kreativiteten stimuleras av ett utvecklat bildsinne. När man bara uttrycker sig med ord blir tillvaron torftig. Bilden är konkret och uttrycker nyanser som inte kan verbaliseras. Kultur präglas av ett alltför torrt teoretiserande. Jag anser att det är ett allvarligt misstag att endast låta bildundervisningen vara ett obligatoriskt ämne inom det estetiska programmet i gymnasiet. Fler än blivande konstutövare behöver lära sig bildens språk. Att inskränka bildundervisningen till de estetiska programmen är ungefär som att anse att undervisning i svenska endast är nödvändig för blivande författare. Och hur skall det t.ex. gå för framtidens arkitekter om inte bild ingår som ett självklart ämne på gymnasiet?

Herr talman! Jag tackar Göran Persson för svaret. Jag tror inte att det är någon som inte vet vad denna bild symboliserar. Gulf-kriget kom på ett unikt sett in i våra vardagsrum med bilder. Bilden ger också en upplevelse av envåldshärskaren Saddam Hussein och hans brutalitet. I detta fall gäller det en tillfångatagen pilot som är neddrogad. Det fanns också andra bilder från Gulf-kriget, t.ex. bilden av den lille pojken som Saddam Hussein klappade på huvudet. Den gav mycket mer information än många ord. Det fanns också bilder från kriget som vi inte fick se. Vi fick inte se några bilder på skadade människor. Det verkade som om det var ett perfekt krig, ett blodlöst krig. Vi tar nästa bild. Det finns också andra typer av bilder. Reklamen använder sig väldigt mycket av bilder. Man kan fråga sig vad den här damen har på bilden att göra, men det är också ett sätt att appellera till en viss grupp och befästa könsroller. Vi tar nästa bild. Barn och ungdomskulturen har sina bilder. För oss vuxna kan det te sig ganska bisarra. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka den här bilden. Det kanske också förstärker klyftorna mellan olika generationer. Vi tar nästa bild. Här har vi en annan välkänd man, som kanske presenteras på ett sätt som vi inte är vana vid här i riksdagen. Här ger han mera sken av att vara en antikens filosof, en religiös person, ett uttryck för 1800-talets hjältedyrkan av intellektuella. Det är också ett sätt att presentera politiker.

Herr talman! Jag inser att det är trängsel på gymnasiets schema. Det är många ämnen som måste in. Göran Persson säger att lärare använder en bilder, men vi skall då veta att det då är lärare som egentligen inte kan det språket. Man använder bild utan att ha kunskap i det. Jag har hört en bildlärare berätta att det är svårt att samarbeta med t.ex. svensklärare -- man skulle behöva kunna gestalta också litteratur osv. i bildform -- när det bara är en liten del av klassen som är med där. Det är viktigt att vi för att kunna bli fullödiga människor lär oss mer än ett språk, det är viktigt att vi förutom det verbala språket också blir bildade på bildområdet.

Herr talman! De bilder jag tidigare visade från kriget, ungdomskulturen osv., visar ju också på hur bilden kommit in alltmer och på allt fler ställen och används som ett kommunikationsmedel i det moderna samhället. Man måste då också se det som ett kommunikationsmedel. Jag har tidigare varit inne på tanken att man faktiskt skulle kunna jämställa det med det svenska språket. Nu blir det ju ändå så att många elever kommer att gå ut gymnasieskolan utan att ha någon utbildning i bildämnet, även om skolministern säger att ämnet kommer att förstärkas. I ett demokratiskt samhälle är det inte rätt mot våra elever att de inte också får en skolning i att kritiskt kunna granska en bild och tolka budskapet i en bild. Det tillhör vår demokratiska skola att det skall bli en undervisning för alla. Det har faktiskt blivit en försämring om man ser tillbaka i tiden. Det har blivit sämre och sämre i det svenska samhället när det gäller bildundervisningen. Det blir mindre utrymme för detta i skolan när det i ett bildsamhälle borde bli precis tvärtom.

Herr talman! Det är klart att det är ganska hopplöst att diskutera vad vi skall ta bort i stället osv. Jag tycker ändå att vi kunde vara överens om att det är ett mycket viktigt ämne. Det är ett kommunikationsämne, och det måste finnas plats för det som ett obligatoriskt ämne för alla elever. Om det sedan skall bli en timme i veckan eller hur det skall utformas kan ju diskuteras. Men det skall finnas ett utrymme för alla elever att få någon form av bildundervisning på gymnasieskolan. Sedan håller jag med dem som har sagt att det estetiska programmet är bra och att det är bra att dessa möjligheter finns. Det är bra att det förstärks på det hållet, men det blir ingen förstärkning när vissa elever fortfarande kommer att gå ut från gymnasieskolan utan att ha någon utbildning i bildämnet.

Herr talman! Jag menar att det är hopplöst om vi skall diskutera på det här viset, att vi som anser att bilden skall vara ett obligatorium för alla på gymnasieskolan skall ange vilka timmar som då skall tas bort. Jag tycker att detta är en principdiskussion. Anser vi att bilden har en sådan betydelse i det moderna samhället att det är en demokratisk rättighet för alla att få den utbildningen måste det också finnas plats för den. Skolministern sade att jag hade gjort en bra sammanfattning, och jag tolkar det som att han också delar min uppfattning att det här är ett viktigt kommunikationsämne. Då måste vi också se till att det finns plats för det. Jag reagerade litet på det första svaret där det hela tiden talas om estetiskt ämne. Det talas aldrig om i svaret att det är ett kommunikativt ämne. Den attitydförändringen måste vi få till stånd.

Herr talman! Industriministern säger här att det bara är domänverket som har ett ansvar. Men även regering och riksdag har ett ansvar, eftersom Göta kanal är så speciell ur kulturhistorisk synpunkt och klassat som riksintresse både för friluftslivet och kulturminnesvården. Det är också därför som riksdagen har bestämt att man skall fortsätta att ge medel för upprustning och underhåll t.o.m. 1994/95 med drygt 15,5 milj.kr. per år. Detta är nödvändigt för att kanalen skall kunna hållas öppen. Får man inte medel från den 1 juli, har man så mycket pengar att man kanske kan klara nästa år. Därefter kan man ur säkerhetssynpunkt inte hålla kanalen öppen, eftersom det underhåll som behövs inte kan göras. Dessutom får man friställa de personer som har särskild kunskap om kanalens underhåll. Sveriges riksdag beslutade år 1810 att bygga Göta kanal. Jag hoppas att industriministern inte vill vara den som stänger kanalen under 1990-talet.
Herr talman! Det är absolut inte min avsikt. Här har satsats över 60 milj.kr. under en period för att upprusta kanalen och göra den mer attraktiv. I planerna ingår att regeringen tillsammans med domänverket skall reda ut hur underhållet skall ske i framtiden. Men av ekonomiska skäl föreslår regeringen inte riksdagen några direkta anslag. Denna fråga behandlas för närvarande av riksdagen, och vi får se om riksdagen gör en annan bedömning än den regeringen har gjort.

Herr talman! Krister Skånberg har frågat mig på vilket sätt jag avser att verka för att minska energiförlusterna på kraftledningsnätet. Kraftföretagens beräkningar visar att överföringsförlusterna uppgick till knappt 10 TWh år 1991. Av detta utgjorde ca 2,5 TWh förluster i storkraft-nätet och resten förluster i regionala och lokala nät. I förhållande till den totala elanvändningen inom landet har förlusterna minskat från ca 10 % år 1973 till knappt 7 % år 1990. Denna effektivisering av överföringen av el är en följd av kraftföretagens och eldistributionsföretagens fortlöpande modernisering av det svenska kraftsystemet. Enligt regeringens uppfattning -- vilken senast framhölls i propositionen om energipolitiken -- är det elmarknadsföretagens uppgift att med utgångspunkt i den av statsmakterna fastlagda energipolitiken planera och utveckla kraftsystemet så, att landets behov av el blir tillgodosett. Enligt ellagen krävs koncession för överföring och distribution av el. Härvid prövas bl.a. företagets lämplighet att utöva sådan verksamhet. Vid prövningen beaktas bl.a. distributionsföretagens ekonomiska möjligheter att genomföra behövliga investeringar och moderniseringar av ledningsnäten. I takt med moderniseringen minskas även de tekniska förlusterna. Enligt min mening behövs inte några ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Dessa överföringsförluster, energiförluster, är också ekonomiska förluster för kraftbolagen, elanvändarna och samhället, och de innebär också förluster för miljön. Minskade förluster innebär en bättre resurshushållning. Min fråga är: Är industriministern beredd att tillämpa balansprincipen även på detta område, dvs. att ett kraftföretag skall åläggas att vidta de åtgärder för att frigöra energi som är mest lönsamma? Skulle det visa sig att det finns mer att göra när det gäller att minska effektförlusterna, och det gör det enligt min uppfattning, skall sådana åtgärder få förtur som är mer lönsamma och kostar mindre per Kilowattimme än att bygga ut ny elproduktionskapacitet. Herr talman! Ett sätt att minska energiförlusterna vid överföring är att använda energin effektivare. På så sätt minskar man nätbelastningen. Ytterligare ett sätt att minska nätbelastningen och därmed minska överföringsförlusterna är att kapa effekttopparna. Här finns minst tre sätt att genomföra förbättringar, dels direkta ingrepp i nätet för att minska överföringsförlusterna, dels att använda energin effektivare, dels att kapa effekttopparna. Balansprincipen kan tillämpas vid alla tre sätten. Man väljer det som ger bäst lönsamhet och kostar minst.

Herr talman! Regeringen kan naturligtvis inte detaljstyra detta område. Vad som är viktigt är att klargöra principerna. Det är därför som jag frågar om balansprincipen. Regeringen har i sin energiproposition nämnt balansprincipen. Förhoppningsvis har regeringen sett att man i Norge i och med den nya norska energilagen börjat tillämpa en sådan princip och att den tillämpas, även med lagstöd, i ganska stor omfattning i USA, där man kallar det för least cost utilityplanning. Det finns förebilder i andra länder för den princip som regeringen nämnt i propositionen. Men det är så pass löst uttryckt att regeringen borde kunna förstärka den uttryckta viljeinriktningen och göra klart för kraftföretag och användare att detta är en viktig princip. Detta är en princip som alla tjänar på, nämligen principen att göra någonting så lönsamt, och så litet kostsamt, som möjligt.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om jag kan redogöra för vad som gäller för skatteplikten till mervärdeskatt på utbildningsområdet. Frågan har ställts mot bakgrund av att riksskatteverket ännu inte meddelat rekommendationer på området och att det föreligger osäkerhet i fråga om skattepliktens omfattning. Undantaget från skatteplikt för utbildning omfattar varor och tjänster som den som bedriver utbildningen direkt tillhandahåller den som åtnjuter denna. När det gäller tillämpningen av bestämmelsen ankommer det som bekant inte på regeringen att göra några bedömningar eller uttalanden. Det är skattemyndigheterna som har att tolka lagen och besluta om omfattningen av skattefriheten i enskilda fall. Det är naturligtvis beklagligt att riksskatteverket ännu inte har meddelat några rekommendationer på detta område. Här delar jag helt Görel Thurdins uppfattning. Enligt uppgift från riksskatteverket kommer dock verket den 17 maj att fastställa allmänna råd och rekommendationer vad gäller mervärdebeskattningen inom bl.a. Jag är därför inte beredd att, utöver vad som redan finns angivet i propositionen, redogöra för vad som skall gälla på utbildningsområdet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag konstaterar att statsrådet åtminstone delar min uppfattning att det är dåligt att det inte finns några klara regler för dem som bedriver utbildning i landet. Detta gäller även med tanke på utbildningens betydelse. Skattesystemet har i allra högsta grad med rättssäkerhet att göra. Oklara regler skapar osäkerhet, oro och utrymme för ett alltför kraftigt myndighetsutövande, skulle jag vilja påstå. Ungefär elva månader efter beslutet kommer man med rekommendationer, dvs. nästan ett helt år har gått sedan beslutet fattades här i riksdagen. Statsrådet måste väl ändå tillstå att propositionen inte varit tillräckligt genomarbetad och är dåligt skriven. Utskottet har gått efter skrivningarna och inte förmedlat några tydliga regler, och riksskatteverket har de facto inte vetat vad riksdagen har beslutat. Nog måste väl också statsrådet tillstå att detta är en rättsosäkerhet som inte är särskilt bra om regeringen vill ha acceptans för en stor skatteomläggning.

Herr talman! Jag vet att det ibland uttryckts åsikter om att vi haft för bråttom när det gällt att reformera vårt skattesystem och att vi skulle ha väntat med detta ytterligare en tid. Jag delar inte den uppfattningen. Jag anser att det var brådskande. Jag anser dessutom att det inte har begåtts några fel på detta område i lagstiftningsarbetet. Jag vill understryka vad som gäller på detta område lika väl som på andra. Det ankommer inte på regeringen att göra bedömningar och tolkningar av lagreglerna, utan det får göras i sedvanlig ordning av skattemyndigheterna.
Herr talman! Jag vill ställa en sista fråga till statsrådet. Är det vanligt och acceptabelt att man inte får veta vad ett riksdagsbeslut innehåller förrän ett år efter beslutet fattades?
Herr talman! Vi är säkert överens om att det är önskvärt att skattemyndigheterna utfärdar sina tillämpningsföreskrifter så skyndsamt som möjligt, och helst innan reglerna träder i kraft. Men tillämpningen av lagarna måste många gånger prövas genom ett förfarande i vårt domstolsväsende, och det tar med nödvändighet tid. Det råder en osäkerhet innan domstolarna har fällt sitt utslag. Den typen av rättstillämpning är en viktig del av vårt skattesystem, och den kommer vi inte undan.
Herr talman! Domstolarna säger egentligen inte sitt förrän efter det man gjort de första bedömningarna på t.ex. skattemyndighetsnivån, även om det finns ett förfarande med förhandsbesked. Att domstolarna skall pröva lagstiftningen är en sak, men när man inte ens kan fastställa något slags regel, och det ganska snabbt, visar detta att regeringen inte i propositionen klart och tydligt talat om hur man anser att denna gränsdragning skall göras.

Herr talman! I fråga om detta enskilda fall varken vill eller kan jag göra någon överprövning av den bedömning som har gjorts av skattemyndigheterna och skattedomstolarna. Enligt vad jag har inhämtat har kammarrätten tidigare prövat frågan, och nu lär en ny prövning pågå i länsrätten. Frågan är alltså ännu inte slutgiltigt avgjord. Detta är det system vi har i vårt land, och vi måste låta sakerna ha sin gång i de enskilda fallen. Den generella lagstiftningen på detta område är, som jag nämnde, föremål för översyn i stiftelse och föreningsskattekommittén. Den kommittén väntas bli klar med sitt arbete någon gång nästa år, och vi får då se om det där finns anledning att ompröva lagreglerna på detta område.
Herr talman! Jag förväntar mig naturligtvis inte att statsrådet skall ta ställning i ett enskilt fall, utan min fråga avser just principen när det gäller den här typen av stiftelser, om reglerna skall vara sådana att det är möjligt för dessa stiftelser att existera. I just det här fallet är det kanske nödvändigt för stiftelsen att gå i konkurs, eftersom man inte klarar av sin ekonomi. Det är en stor tragedi. Det är fråga om två rättrogna människor som gjorde det till sitt livsverk att visa sin omsorg om humanitär välgörenhet. Detta håller nu på att förfuskas. Det är därför brådskande att få veta om det finns i utsikt att en regeländring blir av. I så fall kanske verksamheten kan hållas flytande så länge. Håller statsrådet med om att reglerna är orimliga för den här typen av stiftelser?
Herr talman! Jag instämmer naturligtvis i Ingrid Ronne-Björkqvists bedömning att den här stiftelsen verkar för ett behjärtansvärt ändamål. När det gäller tolkningen av gällande lagstiftning är det inte förbjudet att beakta de utgifter -- i det här fallet för en fastighet -- som stiftelsen har. Jag känner inte till de närmare övervägandena hos de myndigheter som hittills har bedömt fallet. Men jag vill alltså understryka att det inte i och för sig är omöjligt att beakta de utgifter stiftelsen har för fastigheten.
Herr talman! Jag är väldigt tacksam för att få den uppgiften. Det som är så oerhört överraskande i de prövningar som har gjorts är nämligen att man inte har fått beakta kostnaden för fastigheten där dessa samlingar är inrymda. Det borde ju rimligtvis vara lika behjärtansvärt att vårda förmögenhet i form av fast egendom som att vårda kapitalet och placera det på ett vettigt sätt. Stiftelsen har, som sagts, förvägrats prövningsrätt av regeringsrätten, så de människor som nu i många år har ägnat sig åt det här ideella arbetet känner sig rätt uppgivna och förtvivlade.

Herr talman! Karl-Gösta Svenson har frågat mig om jag avser att lägga fram något förslag som innebär att beskattningseffekterna avseende bilförmån i taxiföretag likställs oavsett företagsform och att bilförmånsvärdet relateras till det verkliga nyttjandet. Beskattningen av förmånsbilar skärptes, för alla som innehar förmån av fri bil, i samband med skattereformen. Liksom tidigare finns dock möjlighet för anställda i taxiföretag att få förmånsvärdet jämkat vid inkomsttaxeringen. Enligt av riksskatteverket utfärdade rekommendationer kan förmånsvärdet jämkas ner till ett halvt basbelopp, för närvarande 16 100 kr. Anledningen till att jämkning medges är de begränsade möjligheter att använda bilen privat som ofta föreligger för innehavare av taxibilar. Jag ser för närvarande inget behov av ytterligare översyn av inkomstskattereglerna rörande förmån av fri bil.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. I den mån ett taxiföretag bedrivs i aktiebolagsform kommer företaget att drabbas av en avsevärt ökad skatte och avgiftsbelastning i jämförelse med taxiföretag som bedrivs i enskild regi. Jag har sett exempel på att en sådan skillnad kan uppgå till över 20 000 eller t.o.m. 25 000 kr. Jag är därför förvånad över att statsrådet i sitt svar inte alls kommenterar denna olikhet och det faktum att uttaget av moms gör att det blir en sådan väldig skillnad. Avser verkligen inte statsrådet att återkomma till riksdagen med förslag om att man skall eliminera denna olikhet när det gäller skatter på avgiftsuttag? I den mån regering och riksdag hade följt det moderata förslaget om att förmånsbeskattningen skall relateras till det verkliga nyttjandet av en bil, hade inte den här uttagseffekten uppkommit. Efter vad jag kan förstå är man på finansdepartementet införstådd med taxiföretagens problem i detta avseende, eftersom vi i skatteutskottet har fått kännedom om att Svenska taxiförbundet redan den 14 februari uppvaktade er och informerade om de här problemen. Det borde ha resulterat i att regeringen presenterade någon form av förslag när det gäller jämkningen för enskilda företag i samband med att man lade fram den aktuella proposition som statsrådet åberopar.

Herr talman! Behöver det ta så lång tid som till nästa mandatperiod? Kan vi inte få se något resultat från finansdepartementet i den här viktiga frågan redan under våren? Statsrådet kan väl vara överens med mig om att det just i taxiföretag med begränsade möjligheter att utnyttja förmånen i dag råder en osäkerhet. De som i dag bedriver verksamhet på detta område i bolagsform måste naturligtvis fundera på om de fortfarande skall ha kvar den formen av verksamhet eller om de i stället skall gå över till enskild verksamhet. Detta minskar ju deras skattebelastning rätt avsevärt, eftersom det även berör uttaget av mervärdeskatt -- och också det är ju ett mycket stort belopp, eftersom även det baseras på bruttobeloppet. Det är bra att finansdepartementet utreder frågan, men jag förväntar mig att ni snabbar på arbetet så att ni kan lämna ett besked till oss här i riksdagen och, framför allt, till aktörerna på marknaden.

Herr talman! Jag vädjar till statsrådet och finansdepartementet att snabba på arbetet för att vi skall slippa en förändring i associationsformen som gör att man flyktar från bolag till enskilda företag.

Herr talman! Jag skall kortfattat kommentera detta.

Det är dessa faktorer som är helt avgörande för vilka arbetslöshetsnivåer vi kommer att få i Sverige. Jag hoppas att Per Gahrton inte behöver undervisa mig vare sig om arbetsmarknadspolitik eller om EG. Däremot tror jag att vi alla har oerhört mycket att lära om och av EG men också lära ut till EG. Jag är väl medveten om att Sverige är en del av Europa. Men att vi kommer att vara påverkade på ett helt annat sätt under 90-talet, det är helt riktigt. Men i slutänden är det vi som avgör.

Herr talman! Jag får å Gudrun Schymans vägnar tacka för svaret. Redan det EES-avtal som kommer att bli färdigt kanske redan under detta år kommer att innebära en ökad fri rörlighet och minskad gränskontroll när det gäller vårt land. Såvitt jag kan bedöma kommer det redan ganska snart att leda till ett ökat behov av polissamarbete, eftersom man i dag kan genomföra gränskontroller utan att misstänka folk för något speciellt och på det viset få en naturlig kontroll av narkotikaflödet och den organiserade kriminaliteten. Särskilt narkotikaflödet är något som oroar stora grupper, inte minst folk från den landsända som jag kommer ifrån, nämligen Norrland. Där avvecklar man nu en hel del tjänster inom tullväsendet, vilket tydligen ligger i linje med detta. Jag tror inte att vi får underskatta denna problematik. Nu vräker de sydamerikanska knarkproducenterna in knarket till Europa. Och det förs, såväl i USA som i Västeuropa, en debatt där man från nyliberalt håll för fram tanken att detta i större eller mindre utsträckning borde släppas fritt. Det är en risk som vi måste vara klart medvetna om och föra en öppen debatt om. TREVI-samarbetet som nämndes handlar om kamp mot terrorism, radikalism och internationellt våld. Man kan fråga sig vad detta med radikalism kommer att innebära. Kan civilministern garantera att t.ex. husockupanter och trädkramare inte kommer att registreras inom det här systemet?

Herr talman! I den proposition som förra våren framlades om polisarbetet redogjorde jag ganska utförligt för det polisarbete som pågår internationellt. Vidare har jag redovisat vilka riktlinjer som bör gälla för polissamarbetet. Vänsterpartiet hade en delvis avvikande inställning och var, som jag uppfattade det, mindre intresserat för internationellt samarbete. Jag tror att detta i så fall beror på att man inte riktigt studerar de problem som man möter. Beträffande det arbete som har bedrivits inom t.ex. TREVI-gruppen -- där Sverige inte deltar som ledamot men som en stat som har intresse av att följa arbetet -- vill jag säga att det har varit till stort gagn att vi har fått delta. Jag tror att det är mycket viktigt att vi även framdeles intar attityden att Sverige bör delta. Det föreligger ett egenintresse av att bekämpa den internationella kriminaliteten.

Ärade kammarledamöter! Innan vi inleder dagens plenum, vill jag påminna om att det i dagarna är 25 år sedan SIPRI, Stockholms SIPRI kom till efter en idé av Tage Erlander. Riksdagen stod fadder i den meningen att beslutet om institutet fattades av riksdagen den 6 maj 1966. inrättades som en obunden internationell institution, som skulle bedriva freds och konfliktforskning. SIPRI har ett gott internationellt anseende och har, och har haft, stor betydelse för nedrustningsarbetet. Detta gäller såväl insamling och presentation av fakta som idégivning för att föra arbetet för fredens sak vidare. Jag vill på riksdagens vägnar tacka SIPRI för dess insatser och önskar institutet framgång i dess fortsatta arbete i fredens tjänst.

Herr talman! Det är med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att vi i dag, efter en utdragen och komplicerad lagstiftningsprocess, kan ta ett avgörande steg mot en för första gången på över hundra år helt ny grundlag, nämligen en yttrandefrihetsgrundlag! Jag vill framhålla att det förslag till grundlag som riksdagen i dag skall ta ställning till har varit föremål för en mycket omfattande och grundlig beredning. Tanken att man skulle utvidga de tryckfrihetsrättsliga garantierna till att gälla även andra uttrycksformer än tryckta skrifter, i första hand radio och film, har funnits alltsedan den nuvarande tryckfrihetsförordningen kom till i slutet av 40-talet. Frågan har behandlats av flera utredningar, däribland massmedieutredningen och yttrandefrihetsutredningen. Det förslag som regeringen lägger fram i den proposition som skall behandlas här i dag bygger, i enlighet med av riksdagen tidigare uttalade önskemål, på yttrandefrihetsutredningens förslag. I vissa avseenden går dock förslaget längre än vad yttrandefrihetsutredningen gjorde, bl.a. på radiooch TV-området. De politiska överläggningar som har ägt rum under beredningen av ärendet har varit inriktade på att utröna hur ett förslag med utgångspunkt i yttrandefrihetsutredningens betänkande borde vara utformat för att kunna få en bred anslutning i riksdagen. Det förslag som regeringen lägger fram i propositionen har förankrats inom en särskild beredningsgrupp med företrädare för riksdagspartierna. Det var glädjande att man lyckades uppnå så stor enighet i de olika frågorna. Den nya grundlagen om yttrandefrihet bygger i allt väsentligt på de principer som sedan gammalt gäller på de tryckfrihetsrättsliga området. Den reglerar yttrandefriheten i medier som hittills fallit under regeringsformens mindre detaljerade skydd för grundläggande fri och rättigheter, nämligen radio och TV, filmer och videogram, ljudupptagningar och liknande medier. De frågor i den nya grundlagen som in i det sista under beredningen krävt de mest ingående övervägandena har gällt film och videocencurens omfattning, etableringsfriheten för eter och trådsändningar samt reklamfrågan. Jag vill därför nämna något om dessa frågor särskilt. Jag vill också ta upp meddelarskyddskommitténs förslag om meddelarfrihet i förhållandet mellan enskilda, som ju behandlas utförligt i propositionen. Våren 1990 antog riksdagen som bekant lagen om granskning och kontroll av filmer och videogram. Denna lag ersatte den tidigare biografförordningen. Riksdagen tog i det sammanhanget ställning till ett antal andra åtgärder för att komma till rätta med problemen med de extrema våldsskildringarna. Bl.a. beslutades om en intensifierad tillsyn över videogrammarknaden och om en skärpning av ansvarsbestämmelsen om olaga våldsskildringar. Den begränsade verkan som censur av videogram, avsedda för uthyrning och försäljning, kunde väntas ha ansågs inte motivera en utvidgad förhandsgranskning. I yttrandefrihetsgrundlagen medges censur enbart av filmer och videogram som skall visas offentligt. Ett censurförbud är en principiellt viktig beståndsdel i en yttrandefrihetsgrundlag, och jag har en stark tro på att det skall gå att komma till rätta med våldsskildringarna på annat sätt. Enighet har i stort rått om att det begränsade frekvensutrymmet, för etersänd radio och TV, inte tillåter någon etableringsfrihet för dessa medieformer. Det behövs någon form av tillståndssystem för att fördela frekvenserna. Detta framgår nu uttryckligen av yttrandefrihetsgrundlagen. Däremot lämnas det öppet hur ett sådant system skall utformas genom vanlig lag. Men det markeras att det allmänna skall eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sådant sätt att vi får vidaste möjliga yttrandeoch informationsfrihet. Närmare förslag till lagregler i ämnet skall lämnas av frekvensrättsutredningen. Närradiolagstiftningen har dessutom fått förankring i grundlagen genom en bestämmelse om att sammanslutningar skall ha möjlighet att få tillstånd till lokala radiosändningar. Frågan om etableringsfrihet för trådsändningar har varit kontroversiell på ett helt annat sätt. Här sätter ju fysiken inte samma gränser för vad som är möjligt att sända. Nu föreslås en ordning med etableringsfrihet med vissa begränsningar. Rätt för var och en att sända radio och TV-program genom tråd slås således fast. Som en möjlig inskränkning i denna grundlagsenliga frihet kan det dock i vanlig lag meddelas föreskrifter om skyldighet för kabelnätsinnehavare att ge utrymme för vissa program i den utsträckning det behövs med hänsyn till allmänhetens intresse av tillgång till exempelvis Sverige Radios program. Vidare tillåts lagstiftning om ingripanden mot fortsatta sändningar av våldsoch porrkanaler och rasistiska programkanaler. Frågan om reklam i radio och TV har diskuterats mycket under beredningsarbetet. Även här lyckades dock beredningsgruppen i stort sett enas. Grundlagen tar inte ställning till vad som skall gälla på annat sätt än att den tillåter att det i vanlig lag föreskrivs om reklam i radio och TV. Det ges t.ex. möjlighet att införa förbud mot kommersiell reklam eller sponsring. Ett förslag till lagstiftning om sådan reklam har också nyligen förelagts i riksdagen. Meddelarskyddskommittén har -- också efter begäran av riksdagen -- utrett frågan om meddelarfrihet i förhållandet mellan enskilda. Kommittén presenterade ett förslag som innebar att man i grundlag skulle slå fast att meddelarfriheten i princip gällde också uppgifter som omfattades av avtalad tystnadsplikt, men att man kunde göra undantag från denna princip i vissa fall. Förslaget, som var väl genomarbetat, fick emellertid ett starkt negativt mottagande under remissbehandlingen. I propositionen tvingades därför regeringen att konstatera att det med hänsyn till remissutfallet inte finns möjlighet att föra fram frågan om meddelarfrihet i förhållandet mellan enskilda till grundlagstiftning. Tanken på en vidgad insyn inom den privata sektorn är emellertid fortfarande bärkraftig och vissa förslag till alternativa lösningar som förts fram i frågan bör enligt min mening övervägas närmare. Det finns också skäl att avvakta erfarenheterna av lagen om skydd för företagshemligheter. Herr talman! Jag är medveten om att man i ett så betydelsefullt och komplicerat lagstiftningsärende som detta knappast kan vänta sig en fullständig samstämmighet i varje enskild fråga. Men jag anser att det finns skäl att framhålla att det nu är angeläget att grundlagsfrågan får sin lösning. Genom den proposition som regeringen lagt fram blir det möjligt att förverkliga riksdagens önskemål om en bred enighet kring en ny grundlag till skydd för yttrandefriheten. Herr talman! Jag beklagar mycket att jag på grund av regeringssammanträde inte har möjlighet att närvara i kammaren, när detta historiska ärende behandlas.

Herr talman! Det finns anledning att känna stor tillfredsställelse över att riksdagen i dag kan fatta beslut om en ny grundlag, en ny yttrandefrihetsgrundlag. Det är också mycket glädjande att detta beslut kan fattas under stor enighet. Den nya yttrandefrihetsgrundlagen har beretts under väldigt många år. Tidvis har det förefallit omöjligt att nå den breda enighet som är önskvärd i samband med att man antar en ny grundlag. En bred enighet är t.o.m. en förutsättning för att riksdagen skall ta upp förslag till nya grundlagar. Det kan inte vara rimligt att stifta en grundlag under stor oenighet. Man bör inte vara oenig i riksdagen om demokratins spelregler. Denna strävan efter enighet leder dock med naturnödvändighet till kompromisser. Det föreliggande förslaget är en kompromiss mellan olika sätt att hantera konkreta yttrandefrihetsproblem. Detta kan emellertid inte dölja att det i grunden i vårt svenska samhälle finns en gemensam strävan efter öppenhet, informations och yttrandefrihet i ordens vidaste bemärkelse. Sedan 1949 års tryckfrihetsförordning utarbetades och antogs har dock mediesituationen i Sverige och i omvärlden grundligt förändrats. Nya medier har kommit till, de existerande har utvecklats och förändrat form. Tekniken har förändrat förutsättningarna för yttrandefriheten och opinionsbildningen. Radio och television, i olika former, har stor genomslagskraft och svarar i dag för en betydande del av opinionsbildningen. Radion och televisionen har på intet sätt tagit över det tryckta ordets roll -- tidningarna är i dag inte på något sätt på väg att mista sin roll -- men de har tillfört en ny dimension i opinionsbildningen, en dimension som lagstiftaren självfallet inte kan bortse ifrån. Det är också på denna punkt som problem har uppstått. Dessa problem är bl.a. av tekniskt natur. Det är inte alldeles enkelt att reglera sådana medier som radio och television, som har många uttrycksformer och en teknisk komplexitet. Dessutom har vi faktiskt olika politiska infallsvinklar. Det grundlagsförslag som vi i dag har att ta ställning till har enligt min mening inte löst några av problemen på ett fullt ut tillfredsställande sätt. Det gäller grundlagsskyddet för reklam och etableringsfrihet. De lösningar som här har uppnåtts är emellertid acceptabla. De har uppnåtts genom kompromisser, som vi från moderata samlingsförbundet har stått, och står även i dag, bakom, men vi vill gärna understryka att den reglering som nu föreslås när det gäller dessa båda områden inte på något sätt kan betraktas som slutgiltig. Man kan lugnt räkna med att utvecklingen kommer att tvinga fram ett starkare grundlagsskydd, såväl för reklamen som för etableringsfriheten. Frågan om meddelarskyddet mellan enskilda har varit föremål för en långvarig debatt. Här finns förvisso olika åsikter som måste respekteras. Vad jag dock tycker har varit fel i denna debatt är de försök som har gjorts att dra absoluta paralleller mellan den privata och den offentliga sektorn i yttrandefrihetshänseende. Det går enligt min mening inte att dra sådana absoluta paralleller. Det finns starka skäl för att ha annorlunda regler för meddelarfriheten på den privata sektorn än för vad som gäller på den offentliga sidan med dess lagreglering, offentlighetsprincip och mycket annat som gör att det där råder annorlunda förhållanden. Det är mot denna bakgrund inte konstigt att något förslag om utvidgning av meddelarfriheten till att omfatta den privata sektorn inte har lagts fram. De som tycker att detta är bra grundar -- och det vill jag understryka -- definitivt inte sitt ställningstagande på någon generell önskan till mindre öppenhet i samhället, utan helt enkelt på en respekt för den privata sfären och att den kan vara annorlunda än den offentliga. Det är en åsikt som kanske inte delas av alla, men som jag faktiskt tycker måste respekteras och som har fog för sig. Om detta vittnar den proposition och det utskottsbetänkande som har lagts fram. Herr talman! Det är inte var dag som riksdagen har att ta ställning till en ny grundlag. De randanmärkningar som här har gjorts skall på intet sätt dölja att det finns anledning att känna stor glädje och tillfredsställelse över att ett långvarigt och mödosamt utredningsarbete och lagstiftningsarbete i departementet, i riksdagen och i utredningar nu har nått sitt slut för ett tag framöver.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

Herr talman! Äntligen, kan man säga när nu riksdagen efter många utredningar och beredningar står i begrepp att fatta det första beslutet om en ny yttrandefrihetsgrundlag. Från centerns sida har vi arbetat med utgångspunkt i att det skulle vara möjligt att utforma en gemensam grundlag för hela yttrandefrihetsområdet. Den skulle omfatta alla medier. Vid varje tillfälle då ett förslag har lagts fram har den allmänna debatten varit intensiv, och farhågor har uttryckts för att det nuvarande skyddet i tryckfrihetsförordningen skulle urholkas eller smittas av regler som gäller övriga medier. Därför har beredningen så småningom kommit fram till en lösning som fortsättningsvis innebär två grundlagar. Herr talman! När det nu i det parlamentariska beredningsarbetet har uppnåtts enighet om att det skall bli två grundlagar, tycker jag att det är viktigt att detta inte tolkas som att vi ger ett sämre skydd för de medier som omfattas av den nya grundlagen än för dem som använder det tryckta ordet. Etermedier, andra medier och de som också kallas nya medier får nu en reglering, och jag menar att den kommer i rätt tid. Vissa undantag har måst göras, eftersom etableringen av radio och TV i etersändning är begränsad. När det gäller de nya medierna är expansionen i princip obegränsad. Vi har under de gångna åren sett exempel på detta. Jag menar att det inte finns något som tyder på att det inte blir en lika snabb utveckling av de nya medierna även i fortsättningen. Möjligen kan vår egen fantasi sätta gränser för vad som är möjligt inom en kanske t.o.m. nära framtid. Videotex är exempel på ett medium som expanderar. Övriga teletekniska lösningar och utbyggnaden av fiberoptik gör att medierna används mer och mer och troligen kommer att expandera i en kraftig våg av ny information. Då är det viktigt att det finns ett skydd. I grundlagen finns det fortfarande kvar bestämmelser om censur. Den debatt som har varit mest intensiv under de senaste åren har ju gällt förhandsgranskningen av videogram. När centern nu biträder förslaget i dessa delar är det angeläget att understryka att det inte rör sig om ett accepterande av våldsskildringar, pornografi och andra avarter på videomarknaden. Debatten kan ofta föras som om man skulle acceptera allting när man inte vill vidta censuråtgärder. Det är viktigt att understryka att den lagstiftning som finns mot våldsskildringar, pornografi m.m. i annan lagstiftning måste hävdas med all kraft för att man skall kunna motverka de nedbrytande krafter som vill publicera sig den vägen. Herr talman! En fråga som inte heller denna gång har kunnat lösas gäller meddelarfriheten i förhållandet mellan enskilda. Inom centern är det vår förhoppning att problemen härvidlag kan lösas snabbare än problemen beträffande yttrandefrihetsgrundlagen. Öppenhet måste vara huvudmålet även när det gäller organisationer, företag och andra enskilda verksamheter. När den enskilde påverkas av ett beslut måste det också finnas insyn.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

Herr talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över den enighet som man har kunnat uppnå i utskottet vid behandlingen av detta förslag till yttrandefrihetsgrundlag. Det är en historisk händelse. Grundlagen har föregåtts av ett utredningsarbete som pågått i två decennier. Det är över 100 år sedan förslag lades fram om en helt ny grundlag vid sidan av tryckfrihetsförordningen, regeringsformen, successionsordningen och riksdagsordningen. Den senare har varit grundlag men har inte längre denna höga dignitet. Personligen känner jag särskild glädje över att underteckna detta betänkande. Jag var medlem av massmedieutredningen, som tillkallades 1970 och som 1975 lade fram betänkandet meddelarfrihetens förstärkning i tryckfrihetsförordningen togs av riksdagen de närmaste åren därefter. Enighet kunde inte uppnås om förslaget till grundlagsregler för andra medier än det tryckta ordet. Sven Romanus, som varit ordförande i högsta domstolen och i massmedieutredningen, tillsatte som justitiemininster 1977 den s.k. yttrandefrihetsutredningen. Det var en utomordentligt intressant utredning, i vilken bland nuvarande utskottsledamöter Bertil Fiskesjö och jag deltog. Efter fem år presenterade vi ett debattbetänkande, Grundlagsskyddad yttrandefrihet, och 1983 på hösten huvudförslaget, Värna yttrandefriheten. Meningen var att riksdagen skulle nå fram till ett första beslut före 1988 års val. Men regeringen kom inte längre än till en lagrådsremiss. Propositionen fick en del kritik och lades aldrig fram för riksdagen. I stället genomfördes vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen. Jag vill säga att i det läget spelade vårt konstitutionsutskott en viktig roll. Vi röt till om att det måste bli något av de många årens utrednings och beredningsarbete. Utskottet menade att det visst fanns möjligheter att skapa en bred enighet om en reform, som skulle ge grundlagsskydd även åt andra uttrycksformer än det tryckta ordet. Det förslag som nu föreligger har starkt stöd både här i riksdagen och ute bland allmänheten. Jag har blivit övertygad om att den väg yttrandefrihetsutredningen och beredningen under statssekreterare Sten Heckscher, som senast utrett frågan, slagit in på är den rätta. Det visar det mottagande justitieminister Laila Freivalds proposition har fått. Tryckfrihetsförordningen behålls i nuvarande skick. Vid sidan om denna införs en yttrandefrihetsgrundlag med ett regelverk efter tryckfrihetsförordningens mönster.

Enighet kunde uppnås då det blev klart att det inte gick att hundraprocentigt svara mot kravet att ge enhetligt skydd åt samtliga medier. Så har man under arbetets gång blivit övertygad om att det är möjligt att efter tryckfrihetsförordningens mönster radikalt förbättra skyddet för den offentliga yttrandefriheten, utan att det sker någon uttunning av den redan grundlagsfästa tryckfriheten. Riksdagen markerar genom sitt beslut i dag att yttrandefriheten inte kan vara delbar. Därför undanröjs uppdelningen av uttrycksformerna på grundlagsskyddade och icke grundlagsskyddade rättigheter. Det är värdefullt att den svenska riksdagen genom denna grundlag håller takt med den tekniska utvecklingen på informationsområdet. Skydd införs för yttranden i ljudradion, television, filmer, videogram, ljudupptagningar och andra moderna elektroniska medier -- ja, även i nya sådana medier som kommer att finnas i framtiden. Skyddet berör även upplänkning till satelliter och vidarespridning av satellitprogram i trådnät. Jag vill instämma med Birgit Friggebo i att den långa beredningstiden har haft det goda med sig att grundlagen görs à jour med den snabba utvecklingen på medieområdet. I många andra länder har lagstiftningen halkat efter utvecklingen. Jag vill också beröra några problem som utskottet haft anledning att syssla med under slutputsningen av förslaget. Det råder en allmän uppslutning omkring uppfattningen att den etableringsfrihet för tidningar som tryckfrihetsförordningen ger inte går att överflytta till etermedieområdet. Utrymmet i etern är fortfarande begränsat, och även om utrymmet har vidgats och kommer att utvidgas ytterligare finns ett behov av att reglera tillgängliga utrymmen. Utanför användningen av radiofrekvensspektrum gäller dock etableringsfrihet. Systemet med avtal mellan staten och programföretagen diskuterades av lagrådet. Enligt ett enhälligt utskott ges detta system ett stöd i grundlagen. Avtalen är inte överenskommelser i vanlig civilrättslig mening utan kan mera betraktas som direktiv för verksamheten. Utskottet konstaterar att grundlagens regler om villkor för att sända just tar sikte på avtalskonstruktionen. Ett undantag från censurförbudet görs genom att det även i fortsättningen blir möjligt att förhandsgranska filmer och videogram som skall visas offentligt. Däremot motsätter sig utskottet miljöpartiets förslag i den enda reservation som är knuten till betänkandet, att införa förhandsgranskning av videogram som är avsedda för privat bruk. Här hänvisar vi till vad utskottet anförde vid behandlingen av ärendet -- vid föregående riksmöte -- om åtgärder mot våldsskildringar i rörliga bilder. Redan då fastslogs det att det skulle vara ett betydande avsteg från de principer som gäller på det yttrandefrihetsrättsliga området om man införde obligatorisk förhandsgranskning av filmer och videogram som är avsedda för privat bruk. Det beslut som då togs gav också uttryck för bedömningen att man genom ett särskilt åtgärdsprogram på ett mycket mer effektivt sätt än genom en förhandsgranskning kunde komma åt dessa våldsskildringar som vi alla tycker så illa om. efter vilka allmänna principer domstolarna skall döma i tryckfrihetsmål, tas in i yttrandefrihetsgrundlagen. Det har påpekats tidigare här i debatten. Utskottet har efter ingående prövning beslutat förorda att man bör överväga att i brottsbalken införa bestämmelser med samma innebörd som instruktionens. Därmed markeras önskemålet att det som instruktionen ger uttryck för skall gälla även i vanliga brottmål. Formellt stöd kommer i så fall att ges för att yttrandefrihetsintressena särskilt skall beaktas även i dessa fall. Jag delar Bo Hammars och Birgit Friggebos uppfattning att det är mycket positivt att vi har kommit överens om ett tillkännagivande till regeringen, och jag förutsätter att regeringen tar ad notam vad som har sagts i utskottet. Principiellt viktiga är de förtydliganden som utskottet gör till förslaget om radionämndens rätt att meddela vitesförelägganden mot dem som bryter mot de föreskrifter eller villkor som gäller för sändningarna. Utskottet anser det vara en fördel att frågan om vitets utdömande kommer under behandling av domstol som inte tidigare varit inkopplad och som kan ha egna synpunkter på föreläggandet. Domstolen bör få i uppgift att pröva vitesföreläggandet i hela dess vidd, vilket betyder att även frågan om huruvida radionämndens beslut varit befogat ur yttrandefrihetssynpunkt avgörs under jurymedverkan. Herr talman! I yttrandefrihetsutredningens betänkande sägs -- jag återger samma avsnitt som Birgit Friggebo gjorde -- att det öppna samhällets mest lyckade paradox är lagstiftarnas ambition att sätta genomtänkta spärrar för sina egna möjligheter att ge sig på medborgarnas fri och rättigheter. Bakom detta finns insikten att ett fritt samhälle inte kan förlita sig enbart på den goda viljan hos de människor som från tid till annan har ansvaret för besluten. Det måste, skriver utredningen, söka sin trygghet även i institutionella arrangemang, som ger rådrum och tvingar till eftertanke, som bär genom påfrestningar och bryggar över svackor i det demokratiska engagemanget. Till de arrangemangen hör de regler som efter tryckfrihetsförordningens mönster införs i den yttrandefrihetsgrundlag som riksdagen snart skall fatta ett första beslut om och som med största sannolikhet kommer att promulgeras efter valet. Samhället kan emellertid också aktivt främja yttrandefriheten och informationsfriheten genom ett rättvist utformat stöd till offentliga framställningar. Det gäller att med tillgängliga medel ge tillfälle för så många som möjligt att göra sig hörda i den politiska, kulturella, vetenskapliga och allmänt samhälleliga debatten. Härmed ökar man också förutsättningarna för medborgarna att ta del av så många åsikter och så mycken information som möjligt. Jag skall avsluta med ett citat från den kommitté som förberedde vår nuvarande tryckfrihetsförordning. Uttalandet gjordes strax efter andra världskrigets slut -- alltså under en period då yttrandefriheten just hade utsatts för påfrestningar även i Sverige. Kommitten skrev: ''Publiciteten måste i ett demokratiskt samhälle, där de allmänna organen bygger sin ställning på folkligt förtroende, vara grundad på yttrandefrihet. Den enskildes politiska medverkan i samhället kräver att han fritt kan skaffa sig kännedom om händelser och förhållanden av politisk betydelse. Därigenom sätts han i stånd att bilda sig ett omdöme i aktuella frågor. Likaså fordrar de allmänna organens verksamhet en kännedom om de enskildas förhållanden och reaktioner, som endast en fri debatt och nyhetsbevakning kan förmedla.'' Med denna motivering yrkar jag bifall till utskottets hemställan om att riksdagen antar den nya yttrandefrihetsgrundlagen.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas en motion som handlar om lagen om olaga våldsskildringar. Vi som har skrivit denna motion har vid flera tillfällen frågat oss hur verkningsfull lagen om olaga våldsskildringar egentligen är. Bilder påverkar ju människor. Detta är vi säkert alla helt överens om. Varje vecka används miljontals kronor för att genom reklam påverka oss. Om relativt oskyldiga bilder påverkar, hur fungerar det då med bilder där t.ex. kvinnor och barn plågas och förnedras? Många av kvinnorna som arbetar på landets kvinnojourer har ett svar på denna frågeställning. De ser ett tydligt samband mellan det ökade våldet i hemmen och pornografins utveckling mot allt grövre våld. Herrtidningarna fungerar som postorderkataloger för den allt grövre pornografin. Våldet mot kvinnor är i vissa fall tydligt inspirerat av bilder i de här tidningarna. Många kvinnor lever i ständig skräck för att bli misshandlade. Vi vet att antalet anmälda fall av våldsbrott mot kvinnor ökar, men också att det dolda våldet -- det våld som aldrig anmäls -- är omfattande. Som ett led i arbetet för dessa kvinnor måste vi alla ta avstånd från de bilder som nu tycks inspirera till misshandel. Vid flera tillfällen har bilder som skildrar sexuellt våld och tvång anmälts -- men, herr talman, de här anmälningarna har avskrivits utan åtgärd. Vi motionärer tycker att detta är upprörande. Det är bra att vi har en lag, men den får inte upplevas som tandlös och utan kraft. Tolkningen av lagen är tydligen mycket vid. I KUs svar på motionen kan vi läsa att olaga våldsskildringar är ett tryckfrihetsbrott, om inte gärningen i förhållande till omständigheterna är försvarlig. När är då gärningen försvarlig? Är det försvarligt att visa bilder som innehåller närgångna och utdragna skildringar av grovt våld? Vårt svar blir naturligtvis nej! Men hur ser verkligheten ut? I det socialdemokratiska kvinnoförbundet har vi länge arbetat för kvinnornas jämställdhet i vårt land, och vi har också krävt kvinnors rätt till kvinnofrid. Tillämpningen av lagen visar dålig förståelse för dessa krav. Det är, herr talman, anledningen till vår motion. Vi anser att kravet om en utvärdering av lagen om olaga våldsskildringar är ett rimligt krav. Det är med besvikelse som vi noterar att konstitutionsutskottet inte har delat vår syn. Att straffmaximum ökat från sex månaders till två års fängelse när det gäller lagen om olaga våldsskildringar hjälper ju inte när anmälningar inte ens tas upp till behandling. De som tolkar lagen måste förstå att de försvarliga omständigheterna inte kan vara så allmänna att lagen upplevs som verkningslös. Jag har, herr talman, med detta inlägg velat rikta riksdagens uppmärksamhet på frågan. Debatten fortsätter -- och från det socialdemokratiska kvinnoförbundet kommer vi att återkomma i frågan. Kvinnofrid är, som jag tidigare påpekat, ett rimligt krav, och ett sätt att nå detta mål är att lagen om olaga våldsskildringar får en bättre uppföljning.

Herr talman! Föreliggande betänkande upptar en rad punkter, av vilka jag i dag bara skall kommentera två. Det gäller val av utskott och frågan om sanningsförsäkran. I och med innevarande valperiod ökade antalet ledamöter i utskotten från 15 till 17. Orsaken var att man ville se till att miljöpartiet blev representerat i utskotten. Frågan är emellertid, herr talman, om det är en rimlig princip att ändra antalet ledamöter i utskotten beroende på hur många partier som råkar vara representerade i riksdagen. Vi kan t.ex. fråga oss: Om det förestående valet skulle innebära att ytterligare ett par partier blev representerade i kammaren, är det då rimligt att ändra ledamotsantalet i utskotten i enlighet med detta? Skall vi efter valet t.ex. ha utskott med kanske fler än 20 ledamöter, vilket mycket väl kan bli fallet om vi skall följa principen från innevarande valperiod? Vi hävdar från moderata samlingspartiets sida att frågan om utskottsrepresentationen måste lösas på ett mera långsiktigt sätt. Vi är övertygade om att det med den praxis som nu riskerar att etableras kan bli problem av ett slag som icke bidrar till att effektiviteten i riksdagsarbetet stärks. Frågan om utskottsrepresentationen måste ånyo tas upp -- och på ett annat sätt än vad som är fallet när man nu försöker få till stånd en ordning som innebär att valberedningen vid varje nytt riksmöte tar ställning till antalet utskottsledamöter. Herr talman! Den andra frågan rör sanningsförsäkran. Liksom tidigare vill utskottsmajoriteten inte tillstyrka att en sådan införs i samband med utfrågning inför riksdagsutskott. Det heter -- och har sagts i ett antal sammanhang härvidlag -- att man måste utgå från att människor talar sanning. Man måste tro dem på deras ord, och man måste tro på den goda viljan. Tidigare här i dag har såväl Birgit Friggebo som Olle Svensson sagt, när det gäller yttrandefrihetsgrundlagen, att man inte bara kan lita till den goda viljan utan att det behövs ''institutionella arrangemang'' för att säkerställa vissa saker. Just detta, herr talman, att man inte bara kan lita till den goda viljan utan att det behövs institutionella arrangemang vill utskottets majoritet inte biträda. Det har sagts att vi kan utgå från att folk talar sanning. Men i själva verket kan vi se att under 80-talet ett antal personer bevisligen icke har talat sanning inför konstitutionutskottet. Det har t.o.m. gått så långt att utskottet inte bara har fått kalla personer till förnyade utfrågningar. Det finns ju, herr talman, exempel på hur en enhällig riksdag har riktat kritik mot ett statsråd just för att vederbörande ''brustit i uppriktighet'' inför riksdagen, som det något förskönande hette i ett betänkande från ett enhälligt konstitutionsutskott. Riksdagen själv har alltså enhälligt tvingats konstatera att statsråd icke har talat sanning inför konstitutionsutskottet. Jag vill, herr talman, varna för att bara knyta den här frågan till den s.k. Ebbe Carlsson-affären. Den har förvisso inneburit att strålkastarljuset har satts på hur lättsinnigt man har handskats med sanningen. Men det här är ju bara ett exempel. Vad jag tror är nödvändigt är faktiskt att vi funderar på om det inte går att införa någon form av, för att citera Olle Svensson och Birgit Friggebo, ''institutionellt arrangemang'' för att se till att vi driver fram ökad sanning i utskotten. Jag tycker att det motargument som då hörs, nämligen att det aldrig går att se till att det blir hundraprocentigt säkert, är tämligen meningslöst. Det går inte heller i andra sammanhang där man har sanningsförsäkran. Men just att det finns en sanningsförsäkran inför t.ex. domstol bidrar helt klart till att man begränsar ljugandet en smula, och det är inte så pjåkigt det heller. Herr talman! Det finns de som i denna debatt menar, att eftersom konstitutionsutskottet inte är en domstol, kan man därför inte ha någon form av sanningsförsäkran. Men detta är, för att citera en känd ambassadör, trams. Vi tvingas i en rad sammanhang att underteckna handlingar på heder och samvete, som det ibland heter, utan att det för den sakens skull är fråga om en domstolsförhandling. Detta att man innan man begår en handling tvingas att skriva under ett papper eller avge någon annan form av försäkran, är i själva verket ganska vanligt i det svenska samhällslivet. Att man då inte skulle kunna ha en sanningsförsäkran inför ett riksdagsutskott som enligt grundlagen har vissa granskande uppgifter, och viktiga sådana, är med förlov sagt den obotfärdiges förhinder. Det är alltså möjligt att göra på detta sätt, och jag hoppas att vi skall kunna komma till klarhet relativt snabbt. Jag är övertygad om att reaktionen hos svenska folket, när det har konstaterats att man har ljugit och när man kommer att göra det i fortsättningen, med all säkerhet kommer att tvinga fram någon form av sanningsförsäkran. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3

Herr talman! Jag tycker att konstitutionsutskottets ordförande Olle Svensson tar lätt på frågan och i förlängningen på KUs och riksdagens anseende som kontrollorgan och demokratisk institution för att se till att våra lagar och förordningar efterlevs.

Jag tycker att man skall visa litet mer ödmjukhet för den situation som utskottet faktiskt har hamnat i när det gäller dessa frågor.

Herr talman! Arbetet här i riksdagen är segt, och jag hör många av mina kolleger klaga över pappersmängden och bristande tid för att fördjupa sig i viktiga lagstiftningsfrågor. Själv tycker jag att våren i KU har varit på gränsen till vad man kan tillåta. Vi har behandlat den nya grundlagen om yttrandefrihet och grundlagsändringarna för EES avtalet. Vi har den nya kommunallagen, som kan sägas vara kommunernas konstitution, och vi har hela komplexet med den nya TV-kanalen. Samtidigt bereder vi granskningsbetänkandet med offentliga utfrågningar och andra undersökningar. Naturligtvis kommer vi att klara av det, men det går inte att komma ifrån att det finns begränsad tid för att t.ex. ta externa kontakter som ett led i beredningen av alla de här ärendena liksom för vanliga kontakter med väljarna i form av möten och sammankomster, artikelskrivande osv. Privatlivet kan jag lämna helt därhän. Utredningen om översyn av riksdagens arbetsformer, under talmannens ledning, har mycket stora förväntningar ställda på sig. För att inte hamna i några som helst detaljer om vad som skulle kunna göras och behöver göras vill jag bara sammanfatta med att säga att det måste bli en ändring. Så har vi frågan om sanning i KU och vid utskottsförhör. Det är i och för sig bra, tycker jag, att den diskussionen kommer upp igen. Det är naturligtvis en självklarhet att de som framträder i riksdagen håller sig till sanningen. Det gäller också riksdagens ledamöter. Efter den offentliga debatt som förts är det många som tror att ljugandet är omfattande i konstitutionsutskottet. Jag är inte så säker på det. En del som har vittnat inför KU eller svarat på frågor har samtidigt varit föremål för brottsutredning. De har då inte velat svara på frågor som har anknytning till brottsutredningen. Det har ibland tolkats som att de inte velat hålla sig till sanningen, att det är någonting som de vill dölja. Enligt min mening skall en utfrågad ha rätt att vägra att svara på frågor som kan komma att ställas i brottsutredningen. Det är en rättssäkerhetsfråga. En tilltalad skall ha rätt att försvara sig på bästa sätt. I USA, som ofta framhålls som ett föregångsland i de här avseendena, är rätten att vägra att svara, om man är föremål för brottsutredning, inskriven i konstitutionen. Slutenheten kan dock förvandlas till öppenhet i byte mot immunitet i brottmålet. Jag är inte säker på att det är en sådan ordning som vi vill ha i Ibland hävdas det att vissa fakta inte har kommit fram i utskottet, och det är förvisso sant. Det beror ibland på att det inte har ställts några frågor och att det inte har betydelse för granskningen av regeringen. Det är klart att det i hela Leijon Carlsson-härvan finns massor med ytterligare information, som inte har bäring på vår bedömning av vad regeringen har gjort eller inte gjort. Det faktum att vi inte behöver veta allting, vid sidan av det som gäller regeringens befattning med ett ärende, kan inte tas till intäkt för att det ljugs i konstitutionsutskottet. Ibland hävdas det också att man inte kommer ihåg. Det kan naturligtvis bero på att en del faktiskt inte kommer ihåg och att en del vill dölja någonting. Men det hjälper ju inte med att införa en sanningsförsäkran. Jag utesluter inte att de som kommit till utskottet ibland svänger sig och att de utfrågade inte själva tar initiativ till att berätta allting, om det inte ställs direkta frågor. Ibland har det åstadkommit strul för oss, men då har vi kunnat kalla in personerna igen. Då är frågan: Är missförhållandena så svåra att vi inte kan fullgöra vår granskning? Mitt svar på den frågan är nej. Jag skulle faktiskt vilja gå så långt att jag hävdar att de som ständigt talar om det upprepade ljugandet i konstitutionsutskottet -- inte minst sådana som är ledamöter av utskottet -- bidrar till att undergräva arbetet i utskottet. Då sprids ju uppfattningen att det mesta som sägs är lögn och att vi ofta bygger våra slutsatser på lögner. Det sägs att det är en utbredd uppfattning hos svenska folket att man inte förstår varför vi inte har en ordning med sanningsförsäkran. Det beror ju på vad vi själva säger, vilken beskrivning vi gör av vårt arbete. Jag skulle vilja påstå att när sanningen så småningom kryper fram, vilket den har gjort många gånger, ökar det respekten för KUs arbete. Det faktum att Ebbe Carlsson är en obehaglig figur har naturligtvis ingenting att göra med om vi skall införa sanningsförsäkran i KU eller inte. Man måste se till vilka konsekvenser det skulle få om man ytterligare byråkratiserar och reglerar utskottets utfrågningar. Det handlar ju inte bara om KU här, utan det handlar om alla utskotten i riksdagen. Problemet är att motionärerna under resans gång, under alla de år som vi har diskuterat den här frågan, inte på något sätt har antytt någonting om vad det är för konstruktion de vill ha. De talar bara om en utredning. Skall det t.ex. vara några sanktionsföreskrifter knutna till en sådan här sanningsförsäkran? Reservanterna i utskottet säger att det är självklart att statsråd, statssekreterare och politiskt sakkunniga skall avlägga sanningsförsäkran. Om man då går över och jämför med domstolar är det vittnen som avlägger sanningsförsäkran i domstolar. De tilltalade får ljuga hur mycket som helst. Om man är skyldig får man ändå säga att man är oskyldig i en domstol. Här skulle man alltså göra det omvända. De som är ''tilltalade'' skulle i första hand komma i fråga för att avlägga en sanningsförsäkran. Då är frågan om vi helt saknar korrektionsmedel om det skulle vara så att statsråden och den politiska ledningen svänger sig med sanningen i KU. Nej, så är det naturligtvis inte. Enligt min mening är det ett skäl för krav på avgång om ett statsråd systematiskt ljuger i riksdagen. Där finns det ju olika korrektionsmedel. Det första är att statsministern naturligtvis har ett ansvar för detta. Det andra är att man kan väcka misstroendevotum här i kammaren. Det är ett väsentligt mycket hårdare straff än om det skulle vara någon form av böter, fängelse eller någonting annat kopplat till en sanningsförsäkran. Olle Svensson har också varit inne på förhållandet att vi endast kan avkräva myndigheter information under vår granskning. När det gäller privatpersoner har vi inte den möjligheten. Jag tror att det skulle påverka privatpersoners villighet att ställa upp i utfrågningar i utskott ifall de riskerade att i efterhand få något straff om de inte har svarat alldeles exakt på frågorna. Detta leder vidare till att man skulle behöva införa någon slags hämtningsregel om man skulle följa den uppläggning som finns inom domstolsväsendet. Det har sagts här att det har förekommit att statsråd har glidit på sanningen, och det är helt riktigt. Det var inte minst efter folkpartiets envetna arbete i utskottet som vi så småningom efter flera års granskning kunde komma fram till detta. Jag vill påstå att Anders Björcks insatser för att komma fram till den slutsatsen inte var särskilt heroiska. Detta är inte bara en teknisk fråga om sanningsförsäkran eller inte. Vi står inför ett vägval om vi skall institutionalisera och byråkratisera utskottens utfrågningar. I domstolar får man hålla sig till vissa begränsade frågor. Man har förundersökningar som gör att utfrågningarna i domstolen är väl förberedda. Är det detta vi skall ha? Skall vi undandra oss möjligheten att ställa mycket fria frågor till dem som kommer till oss? Någon jämförde detta med sanningsförsäkran med att man skriver under en blankett. Det var nästan det dummaste jag har hört. Där har man ju blanketten, man har frågorna, man svarar och sedan skriver man under. I ett utskott kan det komma upp vilka frågor som helst som de utfrågade skall svara på. Ofta görs en internationell jämförelse och man hänvisar till USA. Det är riktigt att man där har en form av sanningsförsäkran, men den används utomordentligt sparsamt. De flesta här i Sverige tror, efter Iran-skandalen med Oliver North och flera andra, att man alltid tillämpar sanningsförsäkran där. Så är inte fallet. Enligt uppgifter som jag fick när jag var där och studerade utfrågningsverksamheten är det i mindre än 1 % av fallen som man använder sanningsförsäkran. Möjligheten finns också i brittiska underhuset. Där används den över huvud taget inte. Det intressanta är att när det gäller både Storbritannien och USA har de en anglosaxisk tradition när det gäller kongressens och parlamentets uppbyggnad. Man har mer av domstol inbyggd i systemet. Frågan är om det är detta vi vill ha. Herr talman! Jag har varit lite långdragen, men eftersom det här är den första gången som vi har en ordentlig djuplodande debatt när de gäller de här frågorna har jag velat vara litet mer specifik och gå mer in på detaljer. Det vore intressant att veta åtminstone någonting om vad det är reservanterna vill åstadkomma. Skall det vara straffsanktioner kopplade till det här? Skall det alltid användas? Skall det likna de förfaranden som vi har i domstol? Innebär det att vi på ett helt annat sätt måste ha tjänstemän som förbereder utfrågningarna med s.k. förundersökningsmaterial och liknande?

Herr talman! Man förvånas litet lätt över den besserwissermentalitet som fru Friggebo ger uttryck för här, att hon så tvärsäkert säger: ''Min väg är den enda rätta, lyssna på mig! Jag vet hur det går till.'' Vi som är reservanter är inte fullt så tvärsäkra, men vi ser utskottsförhören och diskussionerna om vad som är sagt och inte sagt och var sanningshalten ligger som något ganska allvarligt. Vi kräver därför en utredning som skall se över detta. Även vi är medvetna om att det finns tekniska problem -- det är därför vi i vår reservation tassar ödmjukt fram. Men samtidigt påpekar ju faktiskt fru Friggebo att detta är första gången vi får en litet djupare debatt i denna fråga. Jag tycker att bara detta talar sitt tydliga språk. Frågan har varit aktuell i flera år, och Friggebo själv säger att det nu är den första gången vi får en litet djupare debatt. Det är på tiden att vi får en djupare debatt. Jag tror också att det är viktigt att sätta sig ner och titta på vilka lösningar den här frågan egentligen kan få. Jag är inte tvärsäker på att det faktiskt går att slutgiltigt införa en verksam form av sanningsförsäkran, utan man kanske kan finna andra vägar om man studerar frågan i en utredning. Men just rädslan för att behöva sätta sig i en utredning är enligt min uppfattning anmärkningsvärd. Låt oss sätta oss ned vid ett bord och se efter vilka möjligheter vi har att strama upp det här, så att vi därmed slipper den här diskussionen och gör en mer djuplodande undersökning av vilka vägar vi kan gå. De förhållanden som råder i dag är nämligen inte acceptabla.

Fru talman! Konstitutionsutskottet tar i sitt betänkande 42 upp vissa delar av min motion Till att börja med vill jag tacka utskottet för att motionen blivit föremål för behandling. Ett av mina exempel på att riksdagsordningen inte följs är nämligen att jordbruksutskottet tagit för vana att avstyrka vissa motioner utan någon som helst beredning. och riksdagsordningen 4 kap. 1 §. Betänkandena har icke desto mindre upptagits i kammaren för beslut. Konsekvenserna av en utebliven beredning blir, utöver bristerna i riksdagens beslutsunderlag, att ledamöternas motionsrätt blir illusorisk. Varför lägga ner tid och arbete på motioner om de kan avstyrkas och avslås utan annan motivering än att utskottet inte hunnit bereda dem? Nu anför KU att man avser att i ett senare betänkande återkomma till vad som med en eufemism kallas ''förenklad'' motionsbehandling -- rätt uttryck är ''utebliven'' motionsbehandling -- och jag skall därför inte gå närmare in på den saken nu. Mitt andra exempel är att riksdagen inte avslutar sitt arbete i enlighet med riksdagsordningen. I dess Det står således ''synnerliga skäl'', inte ''särskilda skäl'', som KU skriver i sitt betänkande. Skillnaden är, som alla vet, väsentlig. I min motion citerar jag utrikesutskottets ordförande Stig Alemyr, som i juni 1987 anförde i kammaren: ''Även detta år har vi hållit på en vecka in i juni. Under de 17 år som gått sedan vi gjorde den första flyttningen till Sergels torg är det endast under tre år som vi kunnat följa riksdagsordningens regel att sluta den 31 maj.'' den 8 juni, år 1990 den 13 juni. Redan i höstas aviserades att det då inledda riksmötet skulle förlängas till den 14 juni 1991; utan angivande av några konkreta synnerliga skäl. I en av riksdagens tidskrifter inflöt i vintras en notis enligt vilken riksdagsledamöterna ''kompenserades'' för det förlängda riksdagsåret genom vissa lediga dagar tidigare under året. Men stadgandet om riksmötets avslutande är naturligtvis inte tillkommet för ledamöternas skull. Avsikten är att de många riksdagsbeslut som träder i kraft den 1 juli skall hinna bli kända och beaktade av berörda myndigheter, organisationer och enskilda i skälig tid. Det är den tiden riksdagen tagit för vana att upp till halvera. När budgetpropositionen kan läggas rätt dag år efter år -- ingen skulle acceptera att den blev en enda dag försenad -- är det anmärkningsvärt att inte riksdagen kan effektivisera sitt arbete så att det blir färdigt i enlighet med riksdagsordningen. Mitt tredje exempel gäller formerna för beslutet om en sänkning av riksdagsledamöternas arvoden i höstas. Riksdagen beslöt den 12 december 1990 att införa en lag om avvikelse från vissa bestämmelser i lagen om ersättning m.m. till riksdagens ledamöter. Innebörden av beslutet var att ledamöternas arvoden med verkan från den 1 Det i detta sammanhang intressanta är att under tiden oktober-november 1990 fanns en lag som klart angav på vilken nivå ledamöternas arvoden skulle ligga. Den tillämpades dock inte. I stället anteciperades en kommande lag. KU lutar sig mot lagrådets yttrande om eventuell retroaktivitet i beslutet av den 12 december. Lagrådet menar att avgörande i den saken är tidpunkten för förvaltningskontorets beslut om arvodets beräkning. Eftersom någon sådan beräkning inte gjorts fick decemberbeslutet inte retroaktiv karaktär. Då kvarstår frågan varför inte arvodets storlek fastställdes på det sätt lagstiftarna avsett. Dess nivå var ju på kronan känd av alla som läser tidningar. Det finns, fru talman, konkurrerande maktcentra i samhället. Därmed fördelas i bästa fall inflytande och ansvar på ett balanserat sätt. Riksdagen måste slå vakt om sin position och hävda sitt konstitutionella uppdrag. Utan tvivel har denna händelse med dess konsekvenser för rekryteringen av ledamöter försvagat riksdagens ställning i det svenska statslivet. Sedan motionen väcktes har det getts ett fjärde exempel på en fri tillämpning av lagarna. Det gäller den nya s.k. frågestunden. Frågeinstitutet är regelerat i tilläggsbestämmelserna till riksdagsordningens 6 kap. 2 §. Den nya frågestunden följer inte dessa bestämmelser och har därför formellt betecknats som en ''särskilt anordnad debatt''. Men det kallas frågestund och är, som alla vet, en frågestund. Personligen har jag svårt att tro att riksdagsarbetets yttre former avgör massmedias och allmänhetens intresse för vad vi gör. Ytterst är det genom den sakliga tyngden i sin verksamhet som riksdagen vinner respekt och uppmärksamhet. Vart och ett av mina exempel kan synas betydelselöst och närmast småaktigt att ta upp till belysning. Men summan av dem indikerar en tendens: riksdagen frigör sig alltmer från sitt regelverk. Detta är ur konstitutionell synvinkel mycket intressant. Riksdagsordning och andra lagar har inte tillkommit av en slump. Följs de inte finns, som jag här har visat, risk för att skilda parter lider en rättsförlust. Det kan gälla myndigheter, organisationer, allmänheten eller riksdagens egna ledamöter. Jag har därför i min motion föreslagit att riksdagen uttalar att dess arbete strikt skall följa regeringsform, riksdagsordning och andra lagar som reglerar dess verksamhet. KU skriver för sin del att den självklara utgångspunkten är att riksdagens verksamhet i alla delar skall följa bestämmelserna i riksdagsordningen och i annan lagstiftning. Det är utmärkt. Med detta får jag låta mig nöja. Jag har med min motion önskat rikta KUs uppmärksamhet på den anförda problematiken. Det har nu skett, och jag har därför inget särskilt yrkande.